Fru talman! Beatrice Ask har ställt två frågor till mig angående Trafikverkets planer för E45 genom Sveg. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket sitt förslag till ny nationell trafikslagsövergripande plan för perioden 2018-2029 till regeringen. Som Beatrice Ask skriver finns objektet E45 mellan Rengsjön och Älvros med i Trafikverkets förslag till nationell plan. Planen har nu remitterats brett och bereds på sedvanligt sätt inom Regeringskansliet. Med anledning av planförslaget har jag vid tre tillfällen bjudit in till dialog. Jag har haft ett remissmöte med regionala företrädare, ett annat möte med särskilt fokus på näringslivets transporter samt en speeddejt med civilsamhället. Jag har även tagit del av skriftliga remissynpunkter, däribland synpunkter som har framförts av Härjedalens kommun och Svegs Företags och Utvecklingsförening. Hur den slutgiltiga nationella planen kommer att se ut tar regeringen beslut om under våren 2018. Jag kan därför i dag inte uttala mig om enskilda objekt.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret, där det naturligtvis inte finns några överraskningar. Frågan bereds, och regeringen ska fatta beslut under våren. Så brukar det vara. Min interpellation gäller en liten del av Trafikverkets omfattande förslag till övergripande plan för 2018-2029. Men för människorna i Sveg och Härjedalen är frågan om vad man väljer för alternativ när det gäller en bit av E45:an av stor betydelse. Det här är en fråga som har diskuterats och ventilerats fram och baklänges sedan 90-talet. Vad det handlar om ur deras perspektiv är om det är möjligt att klippa bort trafiken från centralorten Sveg och samtidigt försämra förutsättningarna för turistnäringen i Härjedalen för ett par minuters tidsvinst för dem som ska längre norrut. Ska man klippa av centralorten och vägen upp mot turistorterna i Härjedalen för några minuters tidsvinst? Mitt svar är: Nej, det är inte rimligt. Det finns ett skäl till att centralorten ligger där den ligger, och det finns ett skäl till att vägen går som den går. Härjedalen är ett kämpande landskap och ett av våra minst befolkade landskap. Besöksnäringen är helt nödvändig för service och utveckling. År 2015 - det är de siffror jag har - handlade det om runt 2 000 årsarbetskrafter och en omsättning på över 1,6 miljarder. Det är stora siffror när vi pratar om ett landskap med ca 10 000 invånare. Trafikverkets förslag rimmar enligt min uppfattning illa med regeringens övergripande mål om att förbättra förutsättningarna för näringslivet och jobben i hela landet. Såväl kommunen som företagarna lokalt är överens om att den beräknade halveringen av trafiken på den här sträckan kommer att få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Det har Trafikverket inte med i sina bedömningar av olika alternativ, vilket jag tycker är väldigt märkligt i sig. Ännu märkligare blir det när man tittar på deras ekonomiska bedömningar av vad olika alternativ kostar. Det talas om en totalkostnad om 187 miljoner kronor för en ny vägsträckning mellan Rengsjön och Älvros när man klipper av centralorten. Men då har man glömt att man måste hantera den befintliga vägen oavsett vad man gör, i varje fall om man inte ska lägga ned Inlandsbanan och strypa kommunikationerna mellan exempelvis Byvallen och Sveg. Det kommer naturligtvis att kräva pengar, för vägen är dålig, vilket E45 är ända från Orsa. Det finns alltså mycket att göra. Min bedömning - jag är dock inte expert på det här - är att det förmodligen är mycket billigare att göra förbättringar av den befintliga vägen, eftersom sådana måste göras ändå. Det är också det som man lokalt tycker är nödvändigt. Fru talman! Jag hoppas att regeringen är klok nog att inte fatta beslut utifrån devisen "om verkligheten inte stämmer med kartan gäller ändå kartan". Det är orimligt att ge en myndighet möjlighet att med hjälp av linjal kapa bort samhällen, näringsliv och överlevnadsmöjligheter för en hel bygd. För dem som har vägen uppöver, vare sig de är turister, hemvändare eller åkare, är det dessutom så att det är en glädje att det finns någonstans där man kan få service efter elva mil genom skogen från Orsa. Sveg är för många ett naturligt ställe att stanna till på, och även detta är något som borde finnas med när man tar beslut i den här frågan. Den nya sträckningen skulle i princip bara ge mer skog och obygd, och så får man faktiskt inte hela landet att leva. Min fråga till Tomas Eneroth är: Är regeringen beredd att titta på frågan om E45:ans dragning vid Sveg utifrån ett helhetsperspektiv?
Fru talman! Jag tackar Beatrice Ask för engagemanget. Jag har själv farit förbi Sveg vid några tillfällen och känner till sträckan - känner väl till vore förmätet att säga. Jag inser också den svåra avvägning som detta innebär. Remissvaren från Region Jämtland Härjedalen är tydliga. Näringslivet i regionen har också varit tydligt med prioriteringarna. Det blir en svår avvägning när det inom en region finns olika balanspunkter och olika intressekonflikter. Under den turné jag gjorde under arbetet med en nationell plan träffade jag regionala företrädare och försökte så långt som möjligt lyssna in olika synpunkter inom regionerna, men naturligtvis också förmå regioner att enas om gemensamma prioriteringar. Som vi kunde höra redan i förra och förrförra interpellationsdebatten: Även om det är bra att det satsas 100 miljarder mer på infrastruktur än med den förra regeringen är det ändå så att de otroligt många önskemålen naturligtvis kommer att tvinga oss till hårda prioriteringar. Då har det varit viktigt att lyssna till de regionala synpunkterna. Det här är ett förslag som även låg med i den nationella plan som antogs av den förra regeringen, där Beatrice Ask ingick. Vägsträckan fanns alltså med i den nationella planen för 2014-2025. Det är i den meningen ingen ny fråga. Jag är nu förhindrad att tala om vilket vägval regeringen kommer att göra, men jag kan försäkra Beatrice Ask om att jag har varit noga med att lyssna in synpunkterna. Om jag förstår saken rätt tycker alla aktörer att det är oerhört viktigt att man gör någonting, det vill säga att det är angeläget att det nu äntligen blir en investering som ökar trafiksäkerheten och framkomligheten på en trafiksträcka som är ganska tungt belastad och som är viktig för regionen, skogsindustrin och för den delen besöksnäringen. För mig har det varit viktigt att lyssna in att prioriteringen är att vägen blir av. Sedan kommer det att finnas olika synpunkter på sträckningarna. Jag noterar att det finns regionala intressen som står mot lokala intressen. Jag har naturligtvis till uppgift att försöka väga av de olika intressena när vi sedan fattar beslut.
Fru talman! Regionen bryr sig inte om Härjedalen och har aldrig gjort det. Storstaden har alltid bestämt att allt ska vara bra för Östersund. Vi pratar om ett landskap som är litet och som inte väger särskilt tungt. Men här handlar det om att lägga 187 miljoner kronor - och jag tror att de har räknat lågt - för att klippa av levnadsmöjligheterna för en viktig landsända. Dessutom är det så att man kommer hela vägen till Norge även där. Regionen vill att alla ska åka till Åre, men då blir det ju lite mycket folk där. Jag tycker att man borde göra något åt det här. Åker man från Orsa till Sveg kommer man att upptäcka att E45:an är i väldigt uselt skick på många ställen. På den del som berör Sveg och som man vill klippa bort är det faktiskt saker som måste göras oavsett om man klipper bort den eller inte. Varför man ska göra sitt yttersta med pengarna för att inte komma i närheten av de människor som bor där och den service som finns i glesbygden, när man ändå måste försöka göra något? Det kan jag inte begripa. Det är trafikfarligt i vissa lägen. Jag tror att vi kommer att behöva ha en viadukt över Inlandsbanan, för det är en av de få järnvägslinjer vi har inne i landet. Ur civilberedskapssynpunkt kan jag säga att den har större värde än vad många begriper. När man åker den här sträckan blir det dessutom mycket skog och långt mellan näringsställen och människor. Åker man från Orsa finns det inte många själar efter vägen. Om man då dessutom klipper bort den här delen blir det faktiskt ännu värre. Jag begriper inte på vilket sätt det skulle gynna samhället. Jag tror att vi har fått en sjuka hos våra myndigheter: att så mycket som möjligt försöka ta sig förbi naturliga orter och ställen, där trafiken ibland är till gagn. Vi tänker som stockholmare att trafik bara är till problem och att det blir köer. Men köerna i Sveg är inte många, kan jag säga. Det är inte så att det är besvärligt när det kommer folk där uppe, utan man välkomnar när någon kommer förbi. Vi kan inte ha det här Stockholmsperspektivet, att man alltid ska dra vägen långt bortom bebyggelsen och långt bortanför människorna, utan vi måste vara praktiska och se det utifrån det lokala perspektivet. De som bor där ska också kunna röra sig i området. Det är därför man naturligtvis måste vidta de åtgärder som krävs på den här sträckan och som inte ligger i Trafikverkets planering. Det är riktigt att frågan har funnits med under många år. Det sa jag tidigare. Den har diskuterats sedan 90-talet. Det är så att jag inte agerade i frågan under regeringstiden. Jag hade en del andra frågor att pyssla med. Men för mig har det alltid varit glasklart att det är viktigt med den nerv som vägen är genom Sveg för att orterna i Härjedalen över huvud taget ska överleva. Jag är otroligt glad över att man har lyckats utveckla inte bara Tänndalen, Ramundberget och Vemdalen utan att vi i dag också har ett stort komplex i Lofsdalen med en mycket bra turistnäring och besöksnäring. I det perspektivet blir det helt obegripligt varför man ska missgynna möjligheterna när det ändå finns en växtkraft. Man borde lägga pengarna där de gör mest nytta. Det finns ingen anledning att göra den här förändringen. Det finns skäl att lyssna på de lokala perspektiven i en sådan fråga. Det är en liten fråga. De som sitter i Östersund struntar fullständigt i hur situationen ser ut därnere men ser en vinst på några minuter för den som ska åka skidor i Åre eller åka längre uppöver. Jag tycker att det är en helt felaktig prioritering.
Fru talman! Jag ska ärligt säga att jag blir lite bekymrad när jag hör Beatrice Asks argumentation. Hon talar om Stockholmsfasoner. Beatrice Ask har möjligtvis bott i Stockholm längre tid än vad jag har råkat göra. Jag bor i Växjö och har bott i Kosta med 800 invånare. Jag växte upp i Småland och är väl förtrogen med vilken betydelse det har att kommunikationsvägarna är bra. Både Beatrice Ask och jag känner till att det ibland är viktigt att man hittar tydliga och bra regionala stråk som stärker hela regionens livskraft. Jag vill inte skriva under på att man i Östersund struntar fullständigt i Härjedalen. Jag tror faktiskt att regionala politiker oavsett partifärg värnar sin regions styrka. Jag tror också att de näringslivsföreträdare som förordar det ena eller det andra alternativet gör det utifrån sina allra bästa förutsättningar. Det måste vara utgångspunkten när vi tar del av synpunkterna från regionala företrädare. Här är en svår målkonflikt där min utgångspunkt är att säkerställa, vilket jag tror är viktigt, att det finns resurser till förfogande för att göra förbättringar på vägnätet i Jämtland och Härjedalen. Vägen är, som Beatrice Ask nämnde, i dåligt skick, och det behövs göras förbättringar. Det finns lite olika utslag hos remissinstanserna när det gäller de vägval som finns. Jag kan inte här tala om, som jag har sagt tidigare, vad regeringen kommer att landa i. Men jag tänker inte skriva under på en uppfattning att man inte bryr sig om varandra i delar av Jämtland och Härjedalen. Tvärtom tror jag att alla inser att hela regionen behöver utvecklas och stödjas. Det kommer att vara min utgångspunkt när jag tittar på förutsättningarna för den nationella planen. Detta var redan med i den nationella plan som antogs av den förra regeringen där Beatrice Ask ingick som minister. Hon ställde sig bakom den nationella planen i det regeringsbeslut som då fattades. Det innebär att jag är övertygad om att även Beatrice Ask känner till den svåra målkonflikt som man i detta läge hamnar i. Jag har varit beredd att lyssna, och jag har tagit in remissynpunkter. Vi kommer att sätta ned foten när vi fattar beslut om den nationella planen. Det viktiga är att alla får känna att de har varit hörda. Vilket vägval vi sedan gör kommer vi att redovisa vid ett senare tillfälle.
Fru talman! Jag beskyller inte Tomas Eneroth för att ha något storstadsperspektiv. Det vore mig främmande. Men myndigheter ser det ofta utifrån ett övergripande perspektiv och glömmer de lokala förutsättningarna. Man ska vara ärlig och säga att regioner har sina fördelar, men regioner är sällan enhetliga. Det finns många målkonflikter. En mindre del av en region har oftast färre röster och färre möjligheter att få sina synpunkter tillgodosedda. Där är det bra om man har regeringen att komma med. Jag känner mig inte skakad av påpekandet att det har funnits tidigare i Trafikverkets planer. Det är av det enkla skälet att såväl Härjedalens kommun som företagen har varit aktiva i det arbete som nu pågår med att plocka fram aktuella argument för och emot olika alternativ. Jag erkänner att jag inte engagerade mig i frågan tidigare. Men även om jag hade tyckt att det var bra förut, vilket jag antagligen inte gjorde, behöver jag inte tycka det i dag. Man har verkligen lagt ned ett arbete inte minst från kommunen och företagen med att analysera det hela. Det senaste som har kommit in i diskussionen är de problem man ser för renbetesland. Det är en ny aspekt som inte har funnits med tidigare. Renbetet har krupit längre ned, åtminstone är det min bild. Jag kanske generaliserar grovt när jag tar den här debatten. Det är svårt att på några korta minuter vara nyanserad. Det är väsentligt att lyssna på de små i samhället, och Sveg är ett litet samhälle och Härjedalen ett litet landskap och beroende av en bra lösning. Det är min förhoppning att regeringen lyssnar på det örat. Det skulle betyda mycket framöver i stället för att man ställer till ytterligare svårigheter för en hårt drabbad bygd.
Fru talman! Det stämmer att det har kommit in flera synpunkter inte bara från de remissinstanser jag nämnde tidigare utan även från Tåssåsens sameby som inkommit med brev och som också är emot en ny sträckning. Det är viktigt att det lokala och regionala civilsamhället engagerar sig. Det är därför det också varit viktigt för mig att ta del av alla synpunkter. Det är en svår målkonflikt. Det tror jag att alla inser. Det är lika bra att erkänna det i en politisk omvärld som alltför ofta brukar vara svartvit och förenklad. Den är inte det, utan det är svåra avväganden. Jag har respekt för de regionpolitiker som ser sina tydliga prioriteringar för att säkerställa snabba och bra transporter inte minst för näringslivet i Jämtland och Härjedalen. Jag kan också se det lokala intresset i Sveg bland företagare som vill utveckla besöksnäringen. Den målkonflikten är inte unik på trafikområdet. Den har vi i många delar av landet. Därför har det varit viktigt för mig att lyssna på alla synpunkter. Vi kommer att fatta beslut om ett antal veckor, och då kommer vi att kunna ge besked i denna fråga.